Herr talman! Gudrun Schyman tar upp rättspsykiatrin och säger att så fort man ser ett problem vill man göra en organisationsförändring. Jag skulle vilja säga att så fort vänsterpartiet ser ett problem vill man tillskjuta mer resurser och lösa problemet på det sättet. Det intressanta är att se efter vilka problem den nuvarande organisationen har varit behäftad med och på vilket sätt det har gynnat den enskildes rättssäkerhet. Man har haft svårt att rekrytera specialkompetenta läkare. I vilken mån har det gynnat den enskildes rättssäkerhet? I vilken mån har det gynnat den enskildes rättssäkerhet att de personer som jobbar inom den rättspsykiatriska verksamheten har fått mindre fortbildning än de som jobbar inom den psykiatriska vården? Det har faktiskt uppstått proppar. Personer vars fall har varit färdigutredda har inte beretts vård därför att en annan huvudman har haft hand om vården. De här problemen skulle kunna lösas genom ett närmande mellan den rättspsykiatriska undersökningsverksamheten och den allmänpsykiatriska vården. De rent juridiska aspekterna och rättssäkerhetsaspekterna kommer att behandlas i vanlig ordning. Där är huvudmannaskapet fortfarande statligt. Vi har en lagreglering som gäller dementa, Barbro Westerholm. Jag förutsätter att den följs. Jag skulle i stället vilja säga detsamma som socialstyrelsen och boverket har gjort i sin rapport, för detta är ett problem i verksamheten, det erkännes. Man förordar att socialstyrelsen skall tillsätta en utredning för att se hur man skall kunna förena behovet av skydd med etiska aspekter inom ramen för gällande lagar. Det tycker jag är en mycket mer framkomlig väg som vi bör pröva i första hand, innan vi ger oss på en lag av den typ som socialberedningen föreslår. Vad gäller omgivningsskyddet, Per Stenmarck, tog faktiskt regeringen hänsyn till lagrådets uppfattning. Men man behåller lagens principer intakta, nämligen att det är den enskildes vårdbehov som är grundläggande. Man menar, och det menar jag också, att man inom ramen för detta kan tillgodose omgivningsskyddet. Konverteringen är en fråga om avvägning, Gudrun Schyman. I många politiska sammanhang måste man göra avvägningar mellan rent principiella synpunkter och praktiska arrangemang. Här minskar vi konverteringsmöjligheterna. 80 % av de möjligheter som har funnits tas bort. 20 % bibehålls. Dessutom skall en rättslig prövning göras i nära anslutning -- jag tror det är fyra dagar -- vilket gör att den enskildes rättssäkerhet inte ställs åt sidan. Det allvarliga i domstolsprövningens nuvarande organisation menar jag är - -. Jag får återkomma till detta i nästa replik.
Herr talman! Det är riktigt, Jan Andersson, att konverteringen är en fråga om avvägningar. Vi är överens om det. Jag menar att den avvägning som man gör i dag inte är i människans intresse. Den är inte i patientens eller klientens intresse. Det är fråga om vems intresse som är starkast när man gör den här avvägningen. Jag tycker att den här avvägningen är fel, för den sätter fel intressen i centrum. Detta är vi inte överens om, det är bara att konstatera. Det är inte så, att så fort vi ser problem rusar vi från vänsterpartiet fram och säger: Mer pengar. Jag kan räkna upp en rad områden där vi tycker att man skall göra precis tvärtom inom den offentliga eller statsfinansierade sektorn. Jag tänker på JAS-planet som innebär väldigt många problem. Vi säger: Avveckla! Jag tänker på militären som har en alldeles för stor struktur. Vi säger: Minska, avveckla och genomför strukturomvandlingar! Jag tänker på kärnkraften, som har olösliga problem. Vi säger: Avveckla, detta går inte att hålla på med! Så det påståendet var inte sant. Men inom det socialpolitiska området i stort möter vi ett ökat antal problem som inte kan lösas med mindre resurser. Vi har sjukvården, hela socialtjänstområdet, hela det ökande behovet av förebyggande insatser osv. Där kan man inte bara säga att vi inte kan möta problemen med mer pengar, utan att det helst skall vara mindre pengar, i alla fall får det inte förekomma någon tillväxt över huvud taget. Detta är andra typer av problem som kräver en annan hantering och andra insikter, för det handlar om människor och inte om maskiner. Det handlar om människor och inte om organisationer. Det handlar om livet och inte om någonting annat. Det vi nu talar om är också ett sådant område. Om problemet är att specialkompetensen har varit för liten och att personalen har fått mindre fortbildning, då är vi överens. Det har varit en mycket dålig arbetsgivare, som inte har sett till detta. Man löser dock inte de problem som finns genom att sprida ut dem och byta huvudmannaskap. Det finns ju inte ens ett intresse från det hållet för att se till att den här exklusiva gruppen får den fortbildning som behövs och för att man inom den här gruppen får den specialistkompetens som krävs för att problemen skall kunna lösas. Precis samma diskussion hade vi ju när det gällde ungdomsvården. Det blev varken specialistkompetens eller vidareutbildning. Inte heller fick vi den höga kvalitet på den exklusiva vård som behövs för just den här intressegruppen, dvs. den rättsmedicinska undersökningsverksamheten. Denna utgör en liten exklusiv, men oerhört viktig, del av rättssamhället. Problemen löses alltså inte genom enbart ett byte av huvudman. I stället behövs det kanske större resurser för att vi skall kunna komma bort från problemen. Det handlar alltså om att åstadkomma specialistkompetens, fortbildning, forskning osv. Jag menar att man så fort ett problem uppstår bara reflexmässigt svarar: Ja, då byter vi huvudman. Så är det exempelvis när det gäller äldreomsorgen. Det finns otaliga exempel på att det inte finns någon som helst grund för att man med ett sådant agerande löser uppkomna problem.

Herr talman! Jag skall inte polemisera med Hans Göran Franck, bara påpeka tre felaktigheter i hans anförande. Den första kan knappast sägas vara en felaktighet utan kanske en missuppfattning. Jag har aldrig sagt att den psykiatriska vården i sig behöver mindre resurser. I det avseendet gör vi ett tillkännagivande angående den psykiatriska vården i allmänhet, öppenvården, slutenvården och liknande. Var vi menar att vi inte behöver mera resurser är inom den psykiatriska undersökningsverksamheten. Den bedömningen kom vi fram till när vi tittade på frågan. Den andra handlar om organisationen. Att det skulle finnas en enhetlig bedömning från läkarhåll att man skall ha kvar nuvarande organisation är fel. Möjligtvis är det så i fråga om den rättspsykiatriska undersökningsverksamheten. Men vid justitieutskottets hearing i frågan framgick klart att läkarrepresentanten där förordade en lösning som vi nu föreslår. Landstingsförbundet och socialstyrelsen gjorde detsamma. Den tredje gäller den haltande jämförelsen med § 12-hemmen. Vad är det vi föreslår? Jo, vi föreslår ett statligt huvudmannaskap, liksom vi gjorde i fråga om § 12-hemmen, och en möjlighet att lämna ut detta på entreprenad till landstingen och allmänpsykiatrin, vilket vi faktiskt också föreslagit när det gäller § 12-hemmen. Där är vårt förslag det som innebär enhetlighet, medan reservanternas förslag inte gör det. Så där har både Hans Göran Franck och Gudrun Schyman i grunden fel.

Herr talman! Frågan om hur den psykiatriska tvångsvården skall lösas har varit föremål för två stora utredningar. Den första, Bexeliuskommittén, lämnade sitt förslag i slutet av 70-talet. socialberedningen, kom med sitt förslag 1984. Förslaget gick ut på att en helt ny påföljdsform skulle införas. Den nya påföljden innebar att lagöverträdaren formellt dömdes till fängelse, men att han under verkställighetstiden bereddes psykiatrisk vård så länge han var i behov av sådan vård. Inte heller detta förslag ledde till någon ny lagstiftning. I stället lät regeringen utarbeta en internpromemoria, som inte ens ingick i departementsserien. Promemorian remissbehandlades aldrig, utan det arrangerades i stället en utfrågning. I regeringens proposition psykiatrisk tvångsvård, som vi nu behandlar, redovisas ett lagförslag som bygger på promemorian -- men inte själva promemorian -- och de spridda synpunkter från den utfrågning som hölls. Vi i folkpartiet liberalerna anser att ett så känsligt och svårt område som behandlingen av psykiskt störda lagöverträdare borde ha hanterats på ett annat sätt. Promemorian borde ha varit av officiell karaktär och remissbehandlats. En utfrågning som vi andra i efterhand inte har rimlig möjlighet att ta del av är inte tillräcklig när det gäller en så här stor och svår fråga. Jag kommer nu in på förslagen. Enligt nuvarande regler kan rätten förordna att den som har begått brott skall överlämnas till sluten psykiatrisk vård om medicinsk utredning visar att han behöver sådan vård. Rätten får besluta om överlämnande enbart om gärningen har begåtts under inflytande av sinnessjukdom, av sinnesslöhet eller av annan själslig abnormitet av så djupgående natur att den måste anses som jämställd med sinnessjukdom. Det s.k. jämställdhetsbegreppet tillkom genom en lagändring 1946. Då redovisades fyra grupper av fall där jämställdhetsregeln skulle kunna användas. I verkligheten kom praxis att innefatta en betydande utvidgning. Bexeliuskommittén studerade ett hundratal fall av lagöverträdare som bedömdes som jämställda och därför överlämnades till sluten psykiatrisk vård. Studierna resulterade i att Bexeliuskommittén kunde konstatera att i många av fallen innehöll undersökningshandlingarna inte ens tillräckliga skäl för att ta in den undersökte för sluten psykiatrisk vård med stöd av LSPV. Undersökningen visade också att bedömningarna av vem som skulle falla in under jämställdhetsbegreppet varierade avsevärt. Läkare och domare hade inte en enhetlig uppfattning om när abnormiteten hos en lagöverträdare var så djupgående att den skulle anses jämställd med sinnessjukdom. Vidare konstaterade man att lagöverträdare som underkastats flera rättspsykiatriska undersökningar med korta mellanrum bedömdes på olika sätt, utan att någon egentlig förändring inträtt i det psykiska störningstillståndet. Det hade många gånger inträffat att undersökande läkare hade en åsikt om en psykiskt störd lagöverträdare medan läkaren på sjukhuset, där personen skulle vårdas, hade en annan åsikt. Detta ledde till att lagöverträdaren släpptes ut. Även läkare vid sjukhus har ofta olika meningar om vårdbehovet. Detta har i sin tur bidragit till att vårdtiderna vid likartade fall har varierat. Man ansåg att det var uppenbart att jämställdhetsregeln hade fått en användning som inte var avsedd. Kommittén föreslog därför att jämställdhetsbegreppet skulle tas bort. Som jag tidigare nämnde ledde inte När socialberedningen startade sitt utredningsarbete studerade man ett antal praktiska fall för att se hur utvecklingen hade varit. Flera av dessa fall är intressanta och i många av dem får man nästan en desperat känsla när man ser de otroliga svängningarna i bedömningarna av sjukdomstillstånd. Ett fall handlade om två män, 23 och 24 år gamla, som i början av 80-talet mördade en person. Båda genomgick rättspsykiatrisk undersökning. 24 åringen hade två gånger tidigare genomgått rättspsykiatriska undersökningar och två gånger dömts till sluten psykiatrisk vård. Han ansågs alltså sjuk. Vid det senare tillfället bedömdes han emellertid inte så sjuk att han borde överlämnas till sluten psykiatrisk vård. 23-åringen däremot, som tidigare vid flera tillfällen dömts till fängelse, ansågs nu så sjuk att hans tillstånd jämställdes med sinnessjukdom och därför kunde han inte dömas till fängelse. åringen inte skulle dömas till sluten vård. Likafullt dömde tingsrätten båda männen till sluten psykiatrisk vård, men hovrätten ändrade domen för 23-åringen begick nya brott under en permission från sjukhuset -- han var ju dömd till sluten vård. Han utskrevs något senare och dömdes efter en tid för brotten som han hade begått under permissionen till fängelse -- detta inom loppet av några få år. Jag vill redovisa ytterligare två fall som belyser problemet med jämställdhetsbegreppet. Det ena fallet rör sig om en 40-årig kvinna som efter mångåriga trakasserier slog en yxa i huvudet på sin före detta man. Den undersökande läkaren ansåg att brottet var begånget i ett vredesutbrott, men att kvinnan var frisk. Tingsrätten inhämtade yttrande från socialstyrelsen. Det vetenskapliga rådet ansåg att hon var sjuk, men att hon inte behövde sluten vård. Den ledamot i socialstyrelsens vetenskapliga råd som undersökt fallet ansåg att kvinnan var så sjuk att hon kunde betraktas som sinnessjuk och därför behövde sluten vård. Domstolen dömde till skyddstillsyn. Det sista fallet som jag vill ta upp handlar om en 35 årig man som dödade sin svärmor efter ett häftigt gräl. Undersökande läkare ansåg att brottet var begånget under vredesutbrott, men att han inte var sjuk. Yttrande inhämtades från socialstyrelsen, där man ansåg att mannen var sjuk. Den läkare hos socialstyrelsen som gjorde undersökningen ansåg att gärningsmannen inte var sjuk. Mannen dömdes till tre års fängelse. Det finns en mängd av exempel som gör att man kan kritisera nuvarande ordning. Regelsystemet öppnar bl.a. för godtyckliga bedömningar på grund av att det saknas avgränsning av den grupp som kan bli föremål för särbehandling. Regeringens förslag till lösning på dessa frågor bygger på en delvis ändrad syn på psykiska sjukdomar och därmed jämställd psykisk abnormitet. För att markera detta avskaffas det s.k. jämställdhetsbegreppet och en ny term lanseras: ''allvarlig psykisk störning''. Syftet med förslaget är enligt regeringen att åstadkomma en begränsad användning av tvångsvård inom psykiatrin. Vidare föreslås en organisatorisk nyordning som innebär bl.a. att när en domstol överlämnar en lagöverträdare till rättspsykiatrisk vård, skall den i vissa fall få förordna att frågan om vårdens upphörande skall avgöras av förvaltningsdomstol, s.k. särskild skrivningsprövning. Vidare framgår av propositionen att syftet är att begränsa behovet av rättspsykiatriska undersökningar. Enligt förslaget skall undersökningar kunna utföras antingen vid statliga undersökningsenheter eller inom hälso och sjukvården efter avtal med landstingen. Vi menar att regeringens förslag till lösning av dessa frågor har blivit olycklig på flera punkter. Jag tänkte jag skulle peka på några sådana punkter. I jämställdhetsbegreppet skall slopas, och meningen är att den nya termen allvarlig psykisk störning skall ersätta begreppen sinnessjukdom, sinnesslöhet och de s.k. jämställdhetsfall. Vi i folkpartiet liberalerna menar att om man byter en definition mot en annan definition, tror vi inte att det automatiskt medför den minskning av antalet domar till sluten psykiatrisk vård som regeringen förväntar sig. Ingen vet riktigt var gränsen går för allvarlig psykisk störning. Då finns det en uppenbar risk för att de som i dag räknas som jämställda också kommer att hamna inom begreppet allvarlig psykisk störning. Samma bedömning som jag tidigare har redovisat kommer i fortsättningen att göras. Definitionen allvarlig psykisk störning blev också mycket kritiserad i samband med remissbehandlingen av socialberedningens förslag. Bland kritikerna kan jag särskilt framhålla läkarorganisationer, allmänna domstolar, socialstyrelsen, psykiatriska nämnden och FUB. Kritiken gick ut på att definitionen allvarlig psykisk störning var ett för luddigt begrepp. Socialutskottet har uppenbarligen också samma inställning och har skrivit ett yttrande till justitieutskottet. För övrigt har vi nyligen i kammaren hört företrädare från utskottet uttala sig i denna fråga. Utskottet menar att det är viktigt att socialstyrelsen följer tillämpningen av den nya lagstiftningen, och att det för den medicinska bedömningen kan finnas behov av ytterligare vägledning från socialstyrelsen. Den särskilda utskrivningsprövningen bygger på en önskan om tydligare rågång mellan psykiatriska bedömningar med utgångspunkt i den sjukes situation och samhällets skyddsaspekter. För att kunna beakta skyddsaspekterna har en domstol som dömer en person till rättspsykiatrisk vård fått möjlighet att samtidigt förordna om särskild utskrivningsprövning. Det innebär att frågan om utskrivning, när utskrivningen är medicinskt motiverad, skall prövas av domstol. Det som kan hända är att personer utan vårdbehov kan förordnas att stanna kvar inom den psykiatriska vården. Vid den särskilda hearing som regeringen arrangerade i anledning av den interna promemorian uttalade såväl socialstyrelsen som Svenska läkarsällskapet att den särskilda utskrivningsprövningen kan leda till internering på vårdinrättningar. Själva uppläggningen strider mot den s.k. Hawaii-deklarationen inom läkaretiken, som innebär att inte någon får låsas in på en vårdinrättning med mindre än att personen i fråga behöver adekvat och nödvändig behandling. Förslaget innebär att om en läkare vill släppa ut en patient, men domstolen kommer fram till att samhällets skyddsintresse är så stort att personen i fråga skall fortsätta att vårdas, blir patienten kvar på vårdinrättningen. Regeringens förslag innehåller inte heller en acceptabel lösning på resursfrågorna inom det rättspsykiatriska undersökningsväsendet. De långa väntetiderna på rättspsykiatriska undersökningar kritiseras mycket hårt, och kritik har framförts inte minst från justitieutskottet men också av JO, riksrevisionsverket m.fl. De sex veckor som undersökningen skall ta överskrids regelmässigt. De lösningar som nu föreslås för att komma till rätta med problemen är att det skall bli färre och mer effektiva rättspsykiatriska undersökningar. Man skall ha färre undersökningar, s.k. § 7 undersökningar, och möjlighet för staten att sluta avtal med sjukvårdshuvudmän för att de på entreprenad skall kunna bedriva sådan undersökningsverksamhet. Vi menar att det är ett rättssäkerhetsintresse att kvalificerad personal gör de aktuella bedömningarna och att resurserna är tillräckliga för att undersökningarna skall kunna utföras inom lagstadgad tid. Vår uppfattning är att regeringens förslag inte tillgodoser kraven. Vår slutsats med utgångspunkt i dessa synpunkter är att propositionen har så stora brister att den inte kan antas. Enligt vår mening borde en lösning bygga mer på socialberedningens förslag till påföljdskombination. Bakgrunden är att vi menar att också psykiskt störda personer kan ta ansvar för sina handlingar. När tillräknelighetsläran introducerades i Sverige i mitten av 1800-talet var psykiatrin outvecklad. Synen på psykiskt störda lagöverträdare ledde till att de blev förklarade straffria. De psykiskt störda tilltroddes inte någon förmåga att ta ansvar för vare sig sina handlingar eller sitt tillfrisknande. När sedan brottsbalken infördes frångicks principiellt den synen. Den psykiskt störde blir i dag enligt domstolens dom formellt ansvarig, men genom en undantagsregel kan påföljden fängelse inte utdömas. Socialberedningen har i sitt betänkande gått vidare i denna utveckling och menar att psykiskt störda kan ta ansvar för sina handlingar och att brottsbalkens inskränkning i påföljdsvalet för en viss krets psykiskt störda blivit för stor. Socialberedningen har därför föreslagit att psykiskt störda som begått allvarliga brott skall dömas till fängelse, men att domstolen samtidigt kan förorda att den dömde tills vidare skall genomgå rättspsykiatrisk vård. När den vården inte längre behövs skall den dömde kunna föras över till fängelse. Vi menar emellertid att det alltid finns personer som inte kan anses ansvariga för sina handlingar och därmed naturligtvis inte heller skall dömas till fängelse. Vi tänker på personer som varit helt ur stånd att uppfatta det felaktiga i sitt handlande. När det gäller avgränsningen av denna grupp anser vi att socialberedningens uttalande inte är tillräckligt preciserat. Därför behöver frågan ytterligare belysas. Mot denna bakgrund vill jag yrka bifall till reservation 2.

Herr talman! Frågan om hur psykiskt störda lagöverträdare skall behandlas är ett klassiskt straffrättsligt problem. Vi moderater anser att det är hög tid att problemet blir löst. Tyvärr lyckas inte regeringen lösa problemet med sin proposition. Det är alltså den andra delen av propositionen vi behandlar. Herr talman, vi moderater har fogat en reservation till detta betänkande, nr 1. Vi yrkar där avslag på propositionen. Jag yrkar bifall till reservation 1. Vi säger bl.a. i den utförliga reservationen att regeringsförslaget inte tillgodoser de krav som bör ställas. Jag skulle vilja beskriva ett ganska typiskt fall inom den s.k. slutna psykiatriska vården. Det är den vård som sker i hägnet av rättspsykiatriska principer. En man begår ett mord. Han grips och häktas. Försvarsadvokaten begär att den gripne skall komma under en rättspsykiatrisk undersökning, och domstolen förordnar om en sådan. Läkarna som gör undersökningen anser att mannen vid det tillfälle då han begick den brottsliga handlingen befann sig i ett själsligt abnormt tillstånd. Under alla omständigheter hävdar man att han inte visste vad han gjorde. Det finns också andra varianter på utslaget. Den gripne ställs inför rätta, och med utlåtandet och bedömningen från den rättspsykiatriska undersökningen i botten finner domstolen att han skall överlämnas till i detta fall -- eftersom det är en grov brottslig gärning, mord -- sluten psykiatrisk vård. Efter några veckor får den här mannen veta att han har möjlighet att få permissioner om han sköter sig. Detta prövas, och han kan efter ett par månader bli frigångare inom området. Man bör notera att detta inte är något fängelse, utan i stort sett ett vanligt sjukhus försett med kliniker för psykiatrisk vård. Dessa anläggningar har inte den bevakning som man har på ett fängelse. Mannen som har begått mordet kan alltså röra sig tämligen fritt. Efter sex månader har han alla möjligheter att bli fri. Det är den genomsnittliga vårdtiden, även för dem som har gjort sig skyldiga till mycket grova våldsdåd. Det kan hända att han får något längre tid. Det beror på den bedömning som görs av utskrivningsnämnden och av läkarna. Om han inte hade haft tur att bli bedömd som i ett tillstånd av själslig eller annan abnormitet hade han fått fängelse. Han hade visserligen inte fått så många år. Det är på det sättet i Sverige. Här släpps man efter halva strafftiden. Det hade i alla fall blivit ett antal år som han hade fått avtjäna ett straff -- en straffrättslig påföljd. Den man som vi tar som ett exempel får praktiskt taget inget straff såvida han inte räknar den tid då han måste hålla sig inom låsta dörrar som en direkt straffpåföljd. Det finns rätt många sådana exempel. Det anses att 300 fall av psykiatrisk vård är en följd av brottslig handling. Detta är svårt att se som en likhet inför lagen. Det finns naturligtvis en liten grupp -- det är bevisat i undersökningar -- som inte vet vad de gör för handlingar då de exempelvis dräper någon. De skall givetvis undantas från de regler som vi moderater har yrkat på i våra motioner. Vi kan ta flera exempel. Vid denna tid i fjol hade ungefär hälften av de intagna i den slutna vården på ett antal sjukhus varit ute på fri fot utan att ha fått permission, och utan att vara frigångare. Man fick en uppfattning om att det fanns svängdörrar på några av dessa sjukhus. Jag har i frågor till justitieminister Laila Freivalds -- senast i fjol -- påpekat hur en lustmördare rymde från sluten psykiatrisk vård vid Sidsjöns sjukhus i Sundsvall. Han betecknades omedelbart som farlig och jagades av polisen. Det är inte bra att en mängd polismän skall behöva riskera livet för att ta fast dem som uppenbarligen är farliga, men samhället inte har sett till hålla inlåsta. Denna lustmördare hade bl.a. sövt och våldtagit pojkar. Mindre än två år tidigare, tre år sedan -- alltså från nu räknat fördömdes han för ett bestialiskt styckmord, men överlämnades alltså till sluten psykiatrisk vård. En annan rymmare som vi har uppmärksammat är den s.k. HIV-mannen. Det har varit många märkliga turer kring detta fall. Samhällets sätt att hålla vederbörande inlåst har givit anledning till mycket stark kritik. Vi moderater anser att allmänheten har rätt till ett skydd mot de individer som är farliga. Dahlberg som första namn, föreslår vi en kombination av psykiatrisk vård och fängelsestraff i de fall där det behövs. Vi konstaterar att det i decennier har riktats mycket stark kritik mot behandlingen när det gäller psykiskt störda lagöverträdare. Påföljderna står ofta i mycket dålig proportion till det begångna brottet. Det är detta som jag har försökt att åskådliggöra med ett par exempel. De psykiskt störda lagöverträdarna behandlas i princip på samma sätt som övriga personer som intagits på anstalterna på grund av psykisk störning. De har inte gjort sig skyldiga till något brottsligt, åtminstone inte vad man vet. Dessa olika grupper av intagna blandas bokstavligen på samma sjukhus. Jag skall sammanfatta vad vi moderater säger i våra förslag. Vi vill att det dras en klar gräns mellan psykiskt störda lagöverträdare och andra psykiskt störda personer. Vi menar att allmänhetens rätt till skydd mot nya brott måste tillmätas mycket stor betydelse då ett nytt system för behandling av psykiskt störda lagöverträdarna skall beslutas. Vi föreslår konkret att när en psykiskt störd lagöverträdare döms för brott skall domstolen kunna döma till ett fängelsestraff. Domstolen skall samtidigt kunna förordna om att den dömde tills vidare skall genomgå rättspsykiatrisk vård. När den vården inte längre behövs -- tiden kan variera, men i genomsnitt sex månader -- skall den dömde föras över till fängelse. Endast undantagsvis skall man inte utdöma något straff, och det gäller för den begränsade grupp som jag nämnde och som utskottets ordförande talade om i sitt anförande. Vi anser att staten och inte landstingen skall ha ansvar för psykiskt störda lagöverträdare som döms till en straffrättslig påföljd. Vården som vi talar om skall ges inom kriminalvårdens ram. Det betyder betydligt minskade möjligheter för patienten att vistas utanför anstalten. Vi poängterar att allmänhetens rätt till skydd mot nya brott skall sättas i första hand. Herr talman! Vi anser att våra förslag innehåller många fördelar.

Herr talman! Med detta ber jag att än en gång få yrka bifall till reservation 1. Jag vill dessutom säga att vi har ett starkt stöd för vårt ställningstagande dels hos Bexeliuskommittén som tidigare har nämnts, dels i socialberedningen, som utskottets ordförande nämnde i sitt anförande.

Herr talman! Som flera talare har sagt här, är det efter ett mycket långt utredningsarbete som riksdagen nu har att ta ställning till ett nytt förslag om psykiatrisk tvångslagstiftning, vilket har diskuterats före den här debatten, och en ny lagstiftning avseende behandling av psykiskt störda lagöverträdare. Utredningsarbetet har bedrivits under en tjugoårsperiod. Det har bedrivits av två stora statliga utredningar. Jag konstaterar att företrädare för de borgerliga partierna har krävt ytterligare en statlig utredning i dag. Då skulle vi få gå ytterligare tio år framåt i tiden innan vi fick tillfälle att modernisera lagstiftningen om vi skulle följa det förslaget. Det är inte så märkligt att utredningsarbetet har tagit lång tid. Frågan rymmer nämligen några av de absolut svåraste frågorna och avvägningarna inom kriminalpolitiken. Det gäller att finna en ordning som tillgodoser många krav och intressen samtidigt. Det är krav på rättvisa, likvärdig behandling, humanitet, samhällsskydd och en rad andra hänsyn. Den straffrättsliga regleringen av psykiskt störda lagöverträdare kan sägas fylla två syften. Det gäller dels den grundläggande principen om fördelning av straffrättsligt ansvar, dels frågan om val av lämplig reaktion på ett brott. Vår nuvarande lagstiftning, och det görs ingen grundläggande förändring i det framlagda förslaget, bygger på principen att även den som lider av svår psykisk störning kan dömas till straffrättslig påföljd. Däremot gäller särskilda regler för påföljdsvalet, bl.a. vilka möjligheter som finns att döma till fängelse och överlämnande till särskild vård. Den nuvarande lagstiftningen har, som flera talare varit inne på, kritiserats utifrån en rad utgångspunkter. För det första har det ansetts att alltför många lagöverträdare överlämnas till psykiatrisk vård i stället för att dömas till fängelse. För det andra har det hävdats att den nuvarande ordningen ger utrymme för godtyckliga bedömningar, något som både socialberedningen och Bexeliuskommittén varit inne på. För det tredje bör frågan om att förhindra återfall i brott uppmärksammas när det gäller dem som överlämnas till sluten psykiatrisk vård. Det s.k. behovet av att stärka samhällsskyddet har varit föremål för en bred uppmärksamhet. Utskottet anser, i likhet med regeringen och föredraganden i regeringen, att reformbehovet är påtagligt på detta område. Utskottsmajoriteten har ansett att det framlagda lagförslaget rättar till de brister som finns i den nuvarande lagstiftningen samtidigt som man bibehåller inställningen att ta hänsyn till humanitära krav. Det framlagda lagförslaget har som utgångspunkt, när det gäller behandlingen av psykiskt störda lagöverträdare, att den straffrättsliga regleringe även i fortsättningen skall ta hänsyn till den psykiska statusen hos en person som begått en straffbelagd gärning. Den straffrättsliga särregleringen för lagöverträdare föreslås bli anpassad till nutida terminologi inom psykiatrin. Då försvinner begrepp som sinnesjukdom, sinneslöhet liksom det s.k. jämställdhetsbegreppet. Dessa begrepp ersätts med ett gemensamt begrepp för både lagstiftningen av psykiatrisk tvångsvård och för den lagstiftning som vi nu diskuterar, nämligen begreppet allvarlig psykisk störning. Det medför en viss begränsning av den grupp som omfattas av den straffrättsliga särregleringen. Man kan konstatera att i framtiden kommer otvivelaktigt fler personer att dömas till fängelse i stället för till psykiatrisk vård. Även i fortsättningen skall en brottsmålsdomstol få överlämna en lagöverträdare till psykiatrisk tvångsvård som en brottspåföljd. En förutsättning är att personen bl.a. lider av allvarlig psykisk störning. Har brottet begåtts under påverkan av allvarlig psykisk störning och finns det till följd av störningen risk för att han skall begå nya brott av allvarligt slag, får domstolen bestämma att vården skall förenas med särskild utskrivningsprövning. Även i detta avseende, för det första när det gäller att snäva in sjukdomsbegreppet, för det andra när det gäller den särskilda utskrivningsprövningen, kan sägas att samhällsskyddsaspekten har stärkts. Den straffrättsliga särregleringen för psykiskt störda lagöverträdare skall enligt förslaget även i fortsättningen innehålla en möjlighet att sätta ned straffet. Liksom enligt vad som nu gäller skall vidare den som begått ett brott under inverkan av allvarligt psykisk störning inte få dömas till fängelse. Herr talman! Utskottsmajoriteten anser att förslaget väl tillgodoser de krav som kan ställas på en framtida lagstiftning i detta avseende. I två reservationer har yrkats avslag på förslaget till ny lagstiftning. I reservation nr 1 kräver moderaterna närmast att socialberedningens förslag skall läggas till grund för en ny lagstiftning. I reservation nr 2 menar folkpartiet att socialberedningens förslag om en kombination av vård och straff bör vara en lämplig utgångspunkt för ett fortsatt utredningsarbete. Utskottet avvisar bestämt denna inriktning när det gäller den framtida lagstiftningen. Socialberedningens förslag innebär väsentliga avsteg från den nuvarande ordningen. Utskottet menar att det är svårt att acceptera socialberedningens förslag i ett system där vederbörlig hänsyn skall tas till humanitetens krav. Förslaget innebär ett svåröverskådligt och komplicerat system, och det har utsatts för en mycket häftig kritik av remissinstanserna, särskilt av de instanser som skulle ha att tillämpa lagstiftningen. Utskottet anser att det är helt uteslutet att lägga socialberedningens förslag till grund för en framtida lagstiftning. I folkpartireservationen kritiseras också det nya begreppet allvarlig psykisk störning. Utskottsmajoriteten har ansett att det är av stor betydelse att grundkriteriet för psykiatrisk tvångsvård är detsamma oavsett om vården ges som en påföljd av brott eller sker med stöd av vårdlagstiftningen. Med det nya begreppet avskaffas jämställdhetsbegreppet. Det innebär att färre personer än i dag kan bli föremål för den straffrättsliga särregleringen. Det är intressant att notera att folkpartiets representanter i socialutskottet tillstyrker detta förslag om sjukdomsbegreppet, medan folkpartisterna i justitieutskottet riktar stark kritik mot sjukdomsbegreppet. Britta Bjelle förklarade i sitt inlägg att hon hämtade stöd från socialutskottet när hon kritiserade begreppet allvarlig psykisk störning. Det stödet måste vara mycket svagt eftersom folkpartisterna i socialutskottet anslutit sig till den majoritet som ställt sig bakom begreppet allvarlig psykisk sjukdom. Herr talman! Det är inte enbart genom de föreslagna sjukdomsbegreppet som samhällsskyddsaspekten stärks i förhållande till nuvarande lagstiftning. Också förslaget om att i vissa fall kunna förordna om särskild utskrivningsprövning innebär en förstärkning av samhällsskyddsaspekten. Det förslaget har också tillstyrkts av socialutskottet, och även av de folkpartistiska ledamöterna i socialutskottet. Däremot är folkpartisterna i justitieutskottet kritiska till förslaget om den särskilda utskrivningsprövningen och hänvisar till att det skulle strida mot Hawaii-principen inom läkaretiken. Jag menar att socialutskottet borde ha särskilda kunskaper på detta område. När socialutskottet, även inkl. folkpartisterna, har tillstyrkt den särskilda utskrivningsprövningen, anser jag att man tryggt kan luta sig mot den inställningen. Det finns därför ingen anledning att bifalla fokpartiets reservation och skrivningar i detta avseende. När Britta Bjelle i sitt anförande säger: Vi i folkpartiet, menar Britta Bjelle, på de punkter, jag här åberopat: Vi folkpartister i justitieutskottet. Det skall bli synnerligen intressant att se hur voteringen angående dessa punkter utfaller i kammaren. Det borde uppenbaras en stor spricka i folkpartiet. I reservation nr 3 från centern krävs att möjligheten att överlämna psykiskt utvecklingsstörda till vård på specialsjukhus skall kvarstå. Omsorgslagstiftningen bygger på att specialsjukhusen skall avvecklas efter en övergångstid. Det är då naturligt att vi i detta lagstiftningsärende tar bort möjligheterna till överlämnande till sådan vård. Det föreslagna regelsystemet innebär att psykiskt utveckingsstörda endast i undantagsfall, precis som enligt nuvarnade lagstiftning kommer att dömas till fängelse. Skyddstillsyn och böter är enligt utskottets uppfattning de påföljder som i första hand bör komma i fråga. Herr talman! Jag yrkar avslag på de fyra reservationer som är fogade till utskottets betänkande. Jag vill tillägga att utskottet i bred enighet föreslår ett tillkännagivande till regeringen om behovet av resurser till psykiatrisk vård inom kriminalvården. Förslaget innebär utan tvivel att ett större antal psykiskt störda lagöverträdare kommer att vistas på våra kriminalvårdsanstalter. Det är närmast självklart att behovet av psykiatriska vårdresurser ökar. Det är viktigt att landstingen är villiga att ställa upp med psykiatrisk hjälp när det behövs, men det är också viktigt att behovet av särskilda resurser inom kriminalvårdsanstalterna beaktas. Kriminalvårdsstyrelsen har uppskattat att ökningen av antalet psykiskt störda lagöverträdare inom kriminalvårdsanstalterna kommer att bli ungefär 100 personer. Detta ställer framöver alldeles obestridligt oerhört stora krav på kriminalvården. Detta måste uppmärksammas av regeringen i kommande budgetarbete. Herr talman! Jag yrkar bifall till justitieutskottets betänkande 34 och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Lars-Erik Lövdén har rätt när han säger att vi folkpartistiska ledamöter i justitieutskottet inte har gjort samma bedömning av begreppet allvarlig psykisk störning som våra kolleger i socialutskottet. Men det intressanta är att man inte nödvändigtvis måste ha exakt samma kriterier för tvångsvård som för psykiskt störda lagöverträdare som inte skall dömas till fängelse. Redan i dag är kriterierna inte likartade för dessa båda kategorier. Jag kan inte se varför man inte också i framtiden kan ha olika kriterier för huruvida någon skall dömas till sluten psykiatrisk vård eller beredas tvångsvård enligt de regler som ersätter Det kan naturligtvis sägas att det är mycket enklare om man har en likartad formulering. Men det är inte alltid säkert att detta är det viktiga. När det gäller frågan om vilka som skall anses som allvarligt psykiskt störda enligt det nya begreppet, menar vi att begreppet ''allvarlig psykisk störning'' skall ersätta begreppen sinnessjukdom, sinnesslöhet och jämställdhetsbegreppet. Jag vill av Lars-Erik Lövdén veta på vilket sätt kriterierna är utformade så att man faktiskt begränsar den krets som kommer att dömas till sluten psykiatrisk vård. I propositionen står på många ställen att det skall bli en mindre krets, men det står inte på vilket sätt som denna krets skall bli mindre. Om man ser till justitieutskottets område menar vi, att om ambitionen är att färre skall dömas till sluten psykiatrisk vård, kommer detta enligt vår mening inte att inträffa genom införandet av den nya termen, eftersom avgränsningen inte är så klar. Socialutskottet har andra ambitioner. Där borde egentligen inte färre bli föremål för tvångsvård. Såvitt jag förstår är det inte riktigt samma personer vi talar om, och då förstår jag inte varför man inte skulle kunna ha olika begrepp. Lars-Erik Lövdén säger att det riktats häftig kritik mot socialberedningens förslag. Den häftiga kritiken gällde minimitider. När det gäller de minimitider som föreslås i socialberedningens förslag, är vår uppfattning att sådana inte borde ingå i ett förslag som vi anser rimligt.

Herr talman! På tal om olika synpunkter från ett partis sida i en fråga som diskuteras i två olika utskott, kan jag inte låta bli att poängtera att det här kan bli ett problem för Lars-Erik Lövdén i dag -- hur han skall rösta när det gäller hans ställningstagande i justitieutskottet tillsammans med övriga partier mot centerpartiet. Det var inte viktigt, tyckte man då, att direkt meddela målsägande om att någon gärningsman hade avvikit från en sjukvårdsinrättning -- vilket däremot socialutskottets majoritet ansåg. Tänker Lars-Erik Lövdén rösta mot socialutskottets ställningstagande? Men min viktigaste fråga till Lars-Erik Lövdén gäller de utvecklingsstörda. Vi ser alltså mycket allvarligt på att utvecklingsstörda kan placeras i fängelse. Att det bara gäller ett fåtal är ingen ursäkt. Utvecklingsstörda hör inte hemma inom fängelser. Vi är överens om att de här specialsjukhusen som vi har i dag skall avvecklas på sikt. Vi vet inte hur vi skall lösa detta problem i framtiden, och det är därför som vi vill ha en utredning. Men vilka skäl vill Lars-Erik Lövdén anföra som förklaring -- eller låt oss säga ursäkt för att över huvud taget kunna tänka sig att placera psykiskt utvecklingsstörda i ett fängelse?

Herr talman! Utskottets vice ordförande, socialdemokraten Lars-Erik Lövdén, försvarar inte oväntat regeringens proposition och majoritetsskrivningen i betänkandet. Men vad som står där blir ju inte mera sant för det. Vi kan konstatera att det är icke tillfredsställande att man inom den psykiatriska vården blandar sådana som har gjort sig skyldiga till grov brottslighet -- mördare, våldsverkare över huvud taget -- med vanliga psykiskt sjuka patienter. Det måste vi försöka ändra på, för det är ju fel att fortsätta på det sättet. Då vill vi moderater att det skall finnas en kombination av psykvård och straffrättslig påföljd i form av fängelse. Denna vård, för dem som behöver den, skall kunna ges inom kriminalvården. Då avlastar man ju landstingssjukhusens psykvård. Sedan skulle jag vilja säga att visst har det tagits steg i rätt riktning, dvs. att färre av de uppmärksammade förövarna av mord och annan våldsverkan har blivit överförda till sluten psykiatrisk vård. Jag skulle vilja nämna ett exempel, ett fall som inträffade för ett par år sedan och som upprörde hela svenska folket. En utländsk medborgare sköt ihjäl ett par, kanske det var tre, personer i samma familj. Denne förslagne brottsling gjorde sitt yttersta för att få sluten psykiatrisk vård. Han spelade så mycket han kunde. Men vid det tillfället var massmediatrycket, grundat på allmänhetens rättsuppfattning, så starkt -- jag påstår detta -- att ingen läkarundersökning skulle kunna ha kommit fram till annat än att denna person var frisk. Följaktligen blev det en straffrättslig påföljd -- dessutom, om jag minns rätt, i hans eget hemland, vilket är litet mera än i Sverige. Vi slapp ifrån den risk som det innebär när en mördare, en dråpare eller en våldsverkare efter bara sex månader går ut som en fri man bland allmänheten och väldigt ofta -- jag tror att det är i ungefär hälften av fallen gör sig skyldig till nya övergrepp, kanske rent av mord. Det finns ett starkt krav på att allmänheten skall ha ett skydd. Vi skall inte släppa ut personer, som är gravt kriminellt belastade och som dömts till sluten psykiatrisk vård.

Herr talman! Lars-Erik Lövdén framhåller ofta att socialdemokraterna står för och värnar en human kriminalvård. Och det är inte bara i debatter. Jag måste säga att socialdemokraterna gör det i väldigt många förslag som de lägger fram, och det vill jag ge dem en eloge för. Jag har därför förståelse för att Lars-Erik Lövdén inte vill svara på vilka skäl han anför som en förklaring till eller ursäkt för att psykiskt utvecklingsstörda i framtiden kan placeras i fängelse. Jag vill då ställa frågan på ett annat sätt: Hur stämmer socialdemokraternas uttalanden om värnande av en human kriminalvård med att ni nu är beredda att sätta psykiskt utvecklingsstörda i fängelse?

Herr talman! Jag hann inte med att besvara Ingbritt Irhammars fråga i den förra repliken, och jag tänkte att jag skulle göra det nu. Det föreslagna regelsystemet när det gäller psykiskt störda lagöverträdare innebär att de framöver endast i undantagsfall skall dömas till fängelse, precis som det är för närvarande. Det händer också i dag att psykiskt utvecklingsstörda döms till fängelse. Utskottet understryker betydelsen av att det sker bara i undantagsfall och att i första hand böter och skyddstillsyn skall komma i fråga. Utöver detta vill jag lägga till att när vi tar bort möjigheten att döma till vård på specialsjukhus kvarstår även framöver en möjlighet att i administrativ ordning omhänderta psykiskt utvecklingsstörda för tvångsvård. Det blir inte någon dramatisk skillnad i förhållande till det nuvarande regelsystemet. Än en gång till Göthe Knutson: Det förslag som moderaterna lägger i kammaren i dag har jag uppfattat så, att framgent skall i stort sett alla psykiskt störda lagöverträdare dömas till fängelse. Låt vara att vi skall se till att det inom kriminalvården finns resurser för behandling av psykiskt störda lagöverträdare. Jag tycker att det förslaget är utomordentligt anmärkningsvärt. Det torde inte finnas något demokratiskt land -- jag skall göra vissa reservationer -- som har ett sådant system som det Göthe Knutson och moderaterna vill införa. Alla demokratiska länder har en särreglering för psykiskt störda lagöverträdare, och det skulle naturligtvis bli väldigt uppmärksammat om Göthe Knutsons idéer, som han förespråkar här från talarstolen, skulle föras ut i praktisk verklighet. Till Britta Bjelle vill jag säga att jag konstaterade i mitt huvudanförande att det finns skillnader mellan folkpartisterna i justitieutskottet och folkpartisterna i socialutskottet. Folkpartisterna i socialutskottet, som borde vara experterna på det här området, har tillstyrkt begreppet allvarlig psykisk störning. De har menat att det är ett begrepp som låter sig väl definieras men som naturligtvis framför allt socialstyrelsen måste följa utvecklingen av. Folkpartisterna i socialutskottet har också tillstyrkt den särskilda utskrivningsprövningen, medan folkpartisterna i justitieutskottet har gått emot det förslaget.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

Herr talman! Jag har, Göthe Knutson, med mycket stort intresse tagit del av motionen och reservationen. Det som gjorde att jag reagerade från talarstolen i dag var faktiskt inte innehållet i reservationen och motionen, utan det var Göthe Knutsons anförande. Jag uppfattade Göthe Knutsons anförande på det viset att Göthe Knutson förespråkar en lösning som innebär att man i fortsättningen skall döma till fängelse i nästan alla de fall där man i dag dömer till psykiatrisk vård och att man inom ramen för kriminalvårdsanstalterna skulle ha resurser för eventuell behandling av psykiskt störda lagöverträdare. Det var det jag polemiserade mot. Vi socialdemokrater kan naturligtvis inte tänka oss en sådan lösning, och vi kan inte heller tänka oss den lösning som förespråkas i den moderata reservationen och motionen.
Herr talman! Det är mest praktiskt -- om inte annat så tidsmässigt -- att man inte uttolkar mer än vad som har blivit sagt. Vice ordförande Lövdén övertolkade sålunda mig. Det är den moderata politiken och dess förslag jag här har företrätt och därmed också den aktade socialberedningens förslag.
Herr talman! Jag konstaterar nu att Göthe Knutson tar tillbaka vad han sade i sitt anförande från talarstolen och att han numera står bakom innehållet i den moderata reservationen och den moderata motionen.
Herr talman! Det är inte lätt att ta tillbaka något man inte har sagt. Herr Lövdén är faktiskt ute på en ganska vansklig väg. Jag vill dock inte tro att det finns något behov av speciell vård.

Herr talman! Onykterhetsbrott till sjöss regleras i sjölagen. Regeringen föreslår nu att brotten skall delas in i två grader, sjöfylleri och grovt sjöfylleri. Ingen har haft invändningar mot den delen i regeringens förslag. I ett stort antal motioner krävs däremot att promillegränser skall införas även till sjöss i likhet med vad som gäller för trafiken på våra gator och vägar. I propositionen läggs inte fram något förslag om införande av promillegränser för sjöfarten. Departementschefen gör bedömningen att det inte nu finns ett tillräckligt beredningsunderlag för ett sådant förslag. Hon anser det samtidigt angeläget att frågan snarast blir föremål för förnyade överväganden och att en utredning därför bör få i uppdrag att behandla frågan. Utrednignens uppdrag bör omfatta även frågor om behovet av kompetenskrav eller behörighetsvillkor för vissa typer av sjötrafik liksom vissa andra frågor som kan ha samband med, eller vara av betydelse för, frågan om promilleregler. Detta är enligt oss moderater en riktig bedömning. Förhållandena till sjöss är så annorlunda att stora svårigheter att överföra trafikbrottslagens bestämmelser om promilleregler föreligger. Jag skall peka på några sådana problem. Sjölagens bestämmelser har betydligt mera vidsträckt tillämpningsområde än trafikbrottslagen. Enligt sjölagen tillämpas denna på alla ombord som har en väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss. Helt uppenbart råkar man här ut för gränsdragningsproblem. Vem skall fällas och vem skall frias av dem som är ombord på båten? En annan fråga av betydelse är: Skall alla typer av båtar falla under promillereglerna -- roddbåtar, ekor, kanoter, brädor osv? Var skall avgränsningen göras? Hur skall övervakning och kontroll av efterlevnaden gå till? Sverige har tiotusentals vattendrag, sjöar, älvar, åar och tjärnar där det förekommer omfattande båttrafik. Vem skall kontrollera att lagen efterlevs? Hur blir samordningen med andra länder som vi delar havsvattnen med -- Norge, Danmark, Finland osv? Frågorna och problemen är många. Regler vilkas efterlevnad man inte kan kontrollera innebär alltid risk för att medborgarnas respekt i största allmänhet urholkas för de lagar som vi här i riksdagen stiftar. En starkt utökad kontroll av promilleregler till sjöss skulle förmodligen medföra att de begränsade resurser som finns används på ett för sjösäkerheten ineffektivt sätt. Man skulle jaga bagatellartade förseelser samtidigt som angelägna bevaktningsuppgifter eftersattes. Vi moderater är därför tveksamma till om det går eller ens är lämpligt att införa promilleregler till sjöss. Den utredning som nu skall studera frågan närmare bör därför bedrivas förutsättningslöst och inte bindas av direktivet att inriktningen på utredningsarbetet absolut skall vara promillereglering. I reservation 2 framför vi dessa synpunkter, och jag yrkar bifall till denna reservation. Herr talman! I ett särskilt yttrande pekar vi moderata ledamöter i lagutskottet på de oönskade effekter som ändringarna i trafikbrottslagen fått sedan den ändrades 1989. Domstolarna frångår i dag i stor utsträckning att döma till fängelse för rattfylleri som normalstraff, detta till följd av uttalanden från justitieutskottet 1989 när frågan behandlades. Vi moderater reserverade oss mot denna uppmjukning av straffpåföljden när den infördes. Därefter har vi försökt återinföra tidigare ordning. Vi ledamöter i lagutskottet har funnit anledning att peka på detta, eftersom här görs en jämförelse mellan trafikförseelser till lands resp. till sjöss. Däremot kan vi inte instämma i centerns och miljöpartiets krav på att införa strängare regler till sjöss än till lands. Enhetlighet och harmonisering i rättsordningen har ett mycket stort värde. Dessutom anser vi att den bedömning som centern och miljöpartiet har gjort i sak är fel. Det har vi framfört i ett särskilt yttrande fogat vid utskottets betänkandet.

Herr talman! Äldre man dog när hans båt rammades. Det var vid 22-tiden på lördagskvällen som olyckan inträffade. Ett vittne berättade för polisen att mannen färdades i sin båt i mycket låg fart efter Umeälven. En större båt kom körande efter i samma riktning. Det var fortfarande ljust ute men uppenbarligen såg inte föraren eller hans passagerare den mindre båten framför sig. Föraren misstänks att ha varit onykter. I en annan tidningsnotis refereras en olycka vid sjön Uttran söder om Stockholm där en sjuttonårig pojke drunknade i samband med en båtfärd. I pressen i måndags fanns dessa notiser och det är en tydlig illustration av verkligheten bakom det betänkande som vi nu skall behandla -- De refererade händelserna bekräftar vad folkpartiet liberalerna länge hårt och medvetet arbetat för nämligen att alkohol och trafik inte hör ihop vare sig till sjöss eller till lands. På intet sätt kan vi tillåta att alkoholen får skörda oskyldiga offer på grund av att bilförare eller båtförare är onyktra. Den ökade trafiken med småbåtar med starka motorer är också ett tilltagande problem. Enligt tillgänglig statistik syns antalet olyckor med dödlig utgång i fritidsbåtar i och för sig inte ha ökat. Men vad som är allvarligt är att andelen omkomna, som varit så alkoholpåverkade att de enligt vägtrafikens normer skulle kunna dömas till minst rattonykterhet, har ökat. Det visar än en gång att alkohol och båtar innebär en stor risk. Liksom tidigare år inträffade de flesta dödsfallen med en öppen båt med motor och på mindre sjöar eller i s.k. skyddade vatten. I de flesta fallen har de omkomna ramlat överbord. I fem sex fall var snabbgående båtar inblandade. Här behövs både fasta regler och en intensiv upplysning och information till framför allt ungdomar, men även män i 40-årsåldern är en riskgrupp. Jag återkommer i mitt inlägg till den problematiken. Hela samhället måste därför ställa upp för att inskärpa insikten om att alkohol och trafik inte kan tolereras. Det behövs en nationell samling för att föra ut det budskapet, tycker jag. Under de senaste åren har frågan om en skärpning av villkoren om onykterhet till sjöss varit föremål för överväganden och förslag i lagutskottet. Från folkpartiet liberalernas sida har vi medverkat till att flytta fram positionerna för en strängare syn på problemet med alkohol och trafik. Vi har med skärpa framhållit att nuvarande ordning inte kan tolereras. Åtskilliga motioner från engagerade folkpartister har passerat lagutskottet. Bl.a. har Elver Jonsson väckt flera motioner i frågan. När lagutskottet våren 1988 behandlade en flerpartimotion med Elver Jonsson som första namn enades utskottet om ett tillkännagivande till regeringen vars innebörd var att regeringen skulle komma med förslag om ändring av sjölagen. Därefter har frågan varit aktuell i utskottet vid ett par tillfällen, där vi ytterligare markerat vårt ställningstagande. Våra reservationer har utmynnat i krav, där vi begärt att riksdagen, i samband med den av regeringen påbörjade översynen av frågan om sjöonykterheten, krävt ändrade straffbestämmelser i sjölagen och dessutom att regeringen borde överväga spörsmålet om promilleregler. Folkpartiet liberalerna ansåg då liksom nu att sjölagens bestämmelser borde anpassas till trafikbrottslagens regler, och att utgångspunkten för reglerna bör vara en principiell nollgräns. Jag vill även framhålla att självklart måste man vid en sådan anpassning till trafikbrottslagens straffbestämmelser ta hänsyn till att sjölagens bestämmelser har ett betydligt mer vidsträckt tillämpningsområde än trafikbrottslagens. Straffbestämmelsen i sjölagen gäller sålunda inte endast den som framför fartyget, utan även andra personer som utför viktiga uppgifter ombord. Här handlar det då såväl om stora fartyg, färjor med stor besättning, som den lilla båtens ensamförare. Herr talman! När nu regeringen långt om länge lägger fram en proposition så är det ett förslag som vi från folkpartiet liberalernas sida länge efterlyst. Några promilleregler för sjötrafiken föreslås dock inte i det nu framlagda förslaget. Men straffansvar kommer dock att krävas av den onyktre föraren om han eller hon varit så påvekad att det kan antas att han inte på ett betryggande sätt kunnat utföra de uppgifter som ålegat honom. Sjölagens onykterhetsbrott delas in i två grader, som Rolf Dahlberg varit inne på här tidigare, sjöfylleri och grovt sjöfylleri. Om brottet skall betraktas som grovt -- och då utdöms fängelsestraff -- beror på vilken uppgift gärningsmannen haft att fullgöra. Folkpartiet liberalerna stöder detta förslag, som innebär en skärpning av gällande ordning som vi länge efterfrågat. Samtidigt kan vi konstatera att det också saknas beslutsunderlag för att i dag införa promilleregler. Vi avvaktar därför den kompletterande utredning som skall arbeta med frågan. Från vår sida har vi däremot kunnat påverka utskottets skrivning och fått gehör för folkpartiet liberalernas krav om att det fortsatta utredningsarbetets inriktning skall leda till införande av en promilleregel. Det är folkpartisten Sören Norrby som i en enskild motion tagit upp frågan om inriktningen av detta arbete. Jag kan citera utskottets skrivning ordagrant för kammarens ledamöter: ''att utskottet utgår ifrån att direktiven för utredning på området kommer att utformas så att arbetet inriktas på frågan om en promillegräns.'' Den reservation som centerpartiet undertecknat syns inte vara grundad på realistiska ställningstaganden. Jag skulle vilja säga till vår gode vän Martin Olsson, att reservationen tycks mera vara ett uttryck för populism. Centern vet -- och det framgår tydligt av remissvaren på departementspromemorian -- att det finns en rad gränsdragningsproblem, vad gäller olika typer av båtar och även beträffande vilka personer på en båt som skall anses vara ansvariga för båtens framförande. Det vore olyckligt och omotiverat att i dag införa promilleregler utan att ha klargjort detta. Det är en sådan lagstiftning som vi gemensamt från både centerns och folkpartiets sida i vanliga fall brukar kritisera. Regeringen har föreslagit en utredning -- folkpartiet, liksom majoriteten i utskottet, ställer upp på detta. Vi har för vår del mycket noga beaktat problemställningen och har därför påverkat, som jag sade tidigare skrivningen i utskottet -- vilket resulterat i en klar skärpning i förhållande till propositionen -- som beställer en inriktning mot promilleregler, enligt gängse princip: först utredning, sedan beslut. Det är en tingens ordning som vi i utskottet i vanliga fall brukar förorda. Men på en punkt har folkpartiet liberalerna reserverat sig och det gäller informationen kring den nya lagstiftningen. Vi anser att utskottet inte särskilt starkt framhållit behovet av särskilda informationsinsatser. juli 1991. Den innebär -- trots att promilleregler inte nu införs -- en klar skärpning av gällande regler. Skärpt straffansvar kommer att krävas av den onyktre föraren, och den grundläggande synen för trafiknykterhetsbrott både till sjöss och till lands blir enhetlig och ställer samma principiella krav på nykterhet. Vi anser sålunda att målet bör vara att uppnå en harmoniserad trafiknykterhetsreglering för väg och sjötrafik. Det finns all anledning att ta fasta på kraven om kraftiga informationsinsatser nu snarast inför den innevarande vår och sommarsäsongen samt semestrarna. En viktig målgrupp är som jag tidigare framhöll, män över 40 år som fritidsfiskar från båt och som visat sig vara en riskgrupp. Man är onykter, står i båten och drullar överbord. Utskottet instämmer i och för sig i att det behövs en informationskampanj, men utgår ifrån att regeringen kommer att föranstalta om detta. Från folkpartiet liberalernas sida kräver vi ett tillkännagivande till regeringen. Vi litar inte på regeringen att insatserna blir så omfattande som läget kräver. De här förändringarna i sjölagen ställer stora krav på snabba informationsinsatser. Det gör i och för sig all ny lagstiftning, men här handlar det om ny lagstiftning och skärpta alkoholpolitiska ställningstaganden för en ökad nykterhet till sjöss. Budskapet skall vara klart och entydigt för en alkoholfri båttrafik. Det är lämpligt, som vi också skrivit i betänkandet, att sjösäkerhetsrådet får ökade resurser för denna kampanj, en verksamhet som man också tidigare under årens lopp varit engagerad i. Men även justitiedepartementet måste ställa upp för en adekvat, intensifierad information. Det brådskar. Det är egentligen mycket små summor som satsas från samhällets sida på alkoholinformation. Från folkpartiet liberalernas sida anser vi att regeringen varit alltför restriktiv med denna information. Visserligen har Systembolaget ca 15 miljoner till s.k. riskinformation för kampanjer för exempelvis vådan av att dricka sprit vid bilkörning, sambandet ungdomar--sprit osv. Men skall genomslagskraften bli effektiv för kampanjen krävs också mer inträngande och kontinuerlig information. I och med att vi nu får en skärpt lagstiftning skulle mottagligheten hos allmänheten för ett engagerat budskap om att alkohol och trafik inte hör ihop kunna exponeras mycket kraftigare. Många ungdomar engagerar sig i båtliv och sjösport. Det är ju en fin avkoppling och fritidssysselsättning för många människor. Där finns flera olika kanaler för att sprida informationen. ATHENA-gruppen som representerar folkrörelser och myndigheter som arbetar med drogfrågor får i år ett minskat anslag i jämförelse med tidigare år exempelvis. Det borde i stället vara tvärtom. Det är också viktigt att sätta in informationen om alkohol och andra droger i ett vidare folkhälsoperspektiv. Syftet skall vara att ge människan ett bättre underlag för att göra medvetna val, när det gäller alkoholvanor och andra levnadsvanor som är av avgörande betydelse för den enskildes hälsa. Inrättandet av ett folkhälsoinstitut har nämnts i utskottet. Det är ett förslag som ligger på riksdagens bord. Men det får inte tas till intäkt för att inskränka mångfalden i detta budskap. CAN, Centralförbundet för alkohol och narkotika, är också en viktig organisation som arbetar med förebyggande verksamhet och som regeringen nu vill kommendera in i det nya folkhälsoinstitutet. Vi tror att det behövs många olika kanaler för att sprida denna information. Var och en jobbar efter sina förutsättningar. Som jag tidigare framhållit är förhållandet när ny lagstiftning tillkommer att medvetenheten är större och budskapet har en chans att bättre nå individen. Folkpartiet liberalerna anser därför att det nu är all anledning att satsa speciellt för en bättre information om att alkohol och trafik inte hör ihop. Jag yrkar bifall till folkpartiets reservation och i övrigt till hemställan i utskottsbetänkandet.

Herr talman! Alkohol och trafik får inte höra ihop, vare sig till lands eller till sjöss. Det är ord som numera ofta uttalas. Men det räcker inte med ord och allmänna uttalanden. De regler som fastställs för trafik och trafikförseelser måste verkligen utformas så, att det blir en klar och otvetydig policy från samhällets sida att alla skall vara helt nyktra när de kör bil eller har ansvar för framförande av en båt. Dessa grundprinciper har varit och är vägledande för centerpartiets ställningstagande till trafiknykterhetsfrågor, såväl till lands som till sjöss. Samhällets signaler när det gäller alkohol och trafik måste bli klara och konsekventa. Det är därför som vi från centerpartiet krävt att det införs en principiell nollpromillegräns för landsvägstrafik och att den normala påföljden för grovt rattfylleri skall vara fängelse. Det är också därför, och för att begränsa olycksfall, skador och för tidig död på grund av onykterhet i samband med båttrafik, som vi begärt att promilleregler skall införas även till sjöss. Avsaknaden av promilleregler till sjöss kan tolkas så, att det är acceptabelt att -- åtminstone i viss utsträckning -- vara alkoholpåverkad vid framförande av båtar. Herr talman! Enligt det betänkande från lagutskottet som vi nu behandlar har kammaren att ta ställning till två synnerligen viktiga frågor när det gäller alkohol och båttrafik, frågor där oenighet råder inom utskottet. Det gäller dels promilleregler till sjöss, dels vilken påföljd som normalt skall utdömas vid det som enligt den föreslagna lagen skall betecknas som grovt sjöfylleri. I båda dessa frågor har centern väckt motioner som lett till reservationer från oss och miljöpartiet. Dessa båda reservationer, alltså reservationerna 1 och 3, ger riksdagen möjlighet att flytta fram positionerna när det gäller kampen mot sjöfylleri. I reservation 1, av centern och miljöpartiet, föreslår vi ett tillkännagivande till regeringen av krav på att utredningsarbetet vad gäller alkohol till sjöss skall inriktas på införande av promilleregler. I reservation 3 begär vi att den normala påföljden för det som kommer att betecknas som grovt sjöfylleri skall vara fängelse. Jag lyssnade med stor förvåning till Ulla Orring, som betecknade vår reservation som populistisk och orealistisk -- jag kan ta upp det redan nu. Mycket skall man få höra av en utskottskamrat sista dagen som vi har debatter i lagutskottsärenden. Jag utgår från att Ulla Orring inte har läst reservationen, eftersom reservationen inte innebär att vi begär att riksdagen i dag skall besluta införa promillegränser. Vad vi begär är ett tillkännagivande till regeringen att direktiven för den aviserade utredningen skall utformas på ett sådant sätt att utredningsarbetet inriktas på en promillereglering till sjöss. Jag kanske kan återkomma till det senare. Jag avser att något behandla de båda nämnda reservationerna. De två övriga reservationer som centern står bakom skall jag däremot inte ta upp. Det gäller reservation 6 om informationsinsatser, som Ulla Orring nyss redovisat -- dock utan att nämna att centern står bakom den -- och reservation 5 om störande trafik, som jag utgår från att Elisabet Franzén kommer att ta upp i sitt anförande. Den är nämligen gemensam för centern och miljöpartiet. Utvecklingen av sjötrafiken liksom den ökade olycksfrekvensen har enligt centerpartiet på ett påtagligt sätt visat på nödvändigheten av att strängare krav än de hittillsvarande på nykterhet till sjöss införs, vilket bl.a. kräver införande av promilleregler. Det förslag som regeringen framlagt och som behandlas i förevarande utskottsbetänkande innebär vissa välkomna skärpningar av bestämmelserna om onykterhet till sjöss. Men tyvärr föreslår regeringen inte införande av promilleregler. Frågan om promilleregler till sjöss har behandlats många gånger i riksdagen. Vi har anledning att vara tacksamma mot Elver Jonsson och Rune Thorén som varit föregångsmän i denna fråga och tidigt och tålmodigt tagit upp den. Efter hand har opinionen, såväl inom som utanför riksdagen, för införande av sådana regler ökat markant. Jag vill nämna några exempel på det. Frågan om införande av promilleregler till sjöss har aktualiserats i Nordiska rådet genom ett medlemsförslag som en del av olika åtgärder för ett nordiskt aktionsprogram för att uppfylla WHOs mål om en 25-procentig minskning av alkoholkonsumtionen fram till sekelskiftet. Nordiska rådets social och miljöutskott framhöll i sitt betänkande att den starkt ökande trafiken med fritidsbåtar och antalet alkoholrelaterade båtolyckor gjorde det rimligt att frågan om samma promillegränser till sjöss som vid trafik till lands skulle utredas i samband med aktionsprogrammet för att minska alkoholkonsumtionen. Socialstyrelsen, som i vårt land har det övergripande ansvaret på det alkoholpolitiska området, har i sitt åtgärdsprogram för minskning av alkoholkonsumtionen med 25 % fram till sekelskiftet krävt att onykterhet till sjöss i lagstiftningen skall jämställas med onykterhet i trafiken till lands. Även för den yrkesmässiga sjöfartens del bedöms en skärpning vara påkallad. I sitt i fjol avlämnade betänkande förordade sålunda katastrofkommissionen bl.a. att bestämmelser om alkoholkoncentrationen i blodet motsvarande dem i trafikbrottslagen skulle införas i sjölagen. Under hösten 1990 krävde rikspolischefen vid en polischefskurs införande av promillegränser till sjöss. Jag vill erinra om att man i Norge nu utreder frågan om en fast promillegräns. Mot bakgrund av såväl den ökade opinionen för promillegränser till sjöss som vikten av att sådana införs ställde jag i höstas vid riksmötets inledning en fråga till justitieministern, om regeringen avsåg att framlägga förslag om promillegränser. Justitieministerns svar var att i den departementspromemoria som utarbetats inom hennes departement hade sådana regler inte föreslagits, och slutsatsen var ''att skälen mot en promilleregel överväger de skäl som talar för en sådan lagstiftning'' -- citatet är hämtat ur frågesvaret. Regeringens moststånd mot att införa promillegränser fanns alltså kvar när frågesvaret lämnades den 16 oktober i fjol. Från centerpartiet fann vi därför anledning att under årets allmänna motionstid återkomma med en motion med krav på införande av promillegränser. Denna motion liksom övriga med motsvarande krav behandlas först nu. Den proposition som vi nu behandlar bygger på den nämnda departementspromemorian. På grund av att regeringen i denna promemoria inte tog upp förslag om promillegränser hade remissinstanserna inte heller möjlighet att ta ställning till ett förslag härom. Klart är dock att många remissinstanser förordade promilleregler, trots att något förslag härom inte fanns i departementspromemorian. Hade regeringen i den nämnda promemorian tagit med ett förslag om promillegränser hade vi nu haft underlag för beslut om införande av sådana. Men på grund av regeringens ovilja att låta utreda frågan har en olycklig och onödig försening av dessa möjligheter uppstått. Att regeringen dock kommit på något bättre tankar än som framgick av frågesvaret den 16 oktober i fjol framgår av propositionen, där det anges att det är angeläget att frågan om promillegränser snarast blir föremål för förnyade överväganden. Regeringens nämnda ovilja hittills att låta utreda frågan liksom riksdagsmajoritetens upprepade avslag på motioner med krav på införande av promillegränser gör att det nu är nödvändigt att riksdagen gör ett klart uttalande med tillkännagivande om att det klart och otvetydigt skall framgå av direktiven till den aviserade utredningen att arbetet skall inriktas på införande av promilleregler. Det är kravet i reservation 1. Det tog jag upp litet extra på grund av Ulla Orrings besynnerliga kommentar. Sedan Ulla Orring nu har haft tillfälle att läsa reservationen vill jag fråga: Är det en orealistisk reservation? Är den uttryck för populism? Från alla partier med undantag av vänsterpartiet föreligger i år motioner med krav på införande av promilleregler. Flera av de motionerna väcktes med anledning av den proposition som behandlas i betänkandet. Åtskilliga ledamöter från flera partier har alltså efter genomläsning av propositionen funnit det erforderligt med ett riksdagsuttalande. Eftersom endast centerpartiet och miljöpartiet i lagutskottet stött dessa krav vill jag nämna två motioner från representanter för de partier som nu i lagutskottet uttalar sin tillfredsställelse med propositionen och därför avstyrker motionerna. Det gäller en motion från en folkpartist och en motion från fyra socialdemokrater. Sören Norrby, folkpartiet, begär som nämnts i tidigare inlägg i motion 19 att riksdagen skall göra ett tillkännagivande -- alltså precis vad vi gör i vår reservation -- om att det fortsatta utredningsarbetet skall inriktas på förslag om promillegränser. Fyra socialdemokrater med Hans Göran Franck i spetsen begär i motion 21 ett motsvarande tillkännagivande. Vi har av utskottets högt värderade ordförande fått höra moderaternas särskilda motivering till att motionerna skall avslås. Jag tycker att det är beklagligt att moderaterna passar på att uttala en sådan skepsis till införande av promilleregler. De letar upp de problem som eventuellt kan uppstå och de hinder som kan finnas när man utreder frågan eller försöker införa promilleregler. Jag har förståelse för dem som står bakom majoriteten, men jag har ingen förståelse för dem som i likhet med moderaterna inte tar de här frågorna på allvar och inser att vi måste införa promilleregler för att begränsa sjöfylleriet. Det är det viktiga -- inte att leta upp argument för att vi inte skall skärpa lagstiftningen. Jag är övertygad om att det när man i början av 1940-talet införde promilleregler i landsvägstrafik fanns riksdagsmän och andra som hittade liknande motiv till att man inte borde göra det. Herr talman! I reservation 1 tillstyrker vi dessa båda motioner från en folkpartist och fyra socialdemokrater och ytterligare sex motioner med motsvarande krav. Dessutom tillgodoser vi i viss utsträckning yrkandena i två motioner med krav på direkt riksdagsbeslut om införande av promilleregler. Utöver vad jag hittills anfört om vikten av införande av promillegränser vill jag påpeka ytterligare några förhållanden. Tekniska kontrollmöjligheter har numera tillkommit som underlättar övervakningen av reglerna. Promilleregler skulle underlätta bevakningen, och beivranden kan ske utan att någon olycka inträffat. Vidare förenklas rättstillämpningen när åklagaren inte behöver föra vittnesbevisning om gärningsmannens påverkansgrad. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 1. En annan viktig fråga är vilken påföljd som normalt skall utdömas för den som gjort sig skyldig till grovt sjöfylleri. I propositionen föreslås att för grovt sjöfylleri skall den dömas som bl.a. varit avsevärt påverkad av alkohol och om bl.a. framförandet av fartyget inneburit en påtaglig fara för säkerheten till sjöss. Tillägget till sjölagen motsvarar de i fjol införda ändringarna i trafikbrottslagen. När det gäller påföljder hänvisas i propositionen till denna lag. Men ändringarna i trafikbrottslagen fick det för många överraskande resultatet att många med alkoholhalt över 1,5 promille -- gränsen för grovt rattfylleri -- inte döms till fängelse enligt den nya lagen, till skillnad från vad som skulle ha gällt enligt tidigare lagregler. Den skärpning av trafikbrottslagstiftningen som åtminstone de flesta trodde skulle bli följden av den då genomförda lagstiftningen blev i stället en lindring av straffen för många av dem som kör bil med hög alkoholhalt i blodet. ''Färre får fängelse för rattfylla'' på grund av den nya lagen -- det har varit en typisk sammanfattning i pressen av situationen efter den 1 juli i fjol. Exempel har getts på hur någon med 2,19 promille fått villkorlig dom och någon med 1,85 promille sluppit undan med böter. I tidningsartiklar och uttalanden har bl.a. domare och åklagare kritiserat motivskrivningarna gällande grovt rattfylleri i propositionen och i justitieutskottets betänkande 1989/90:JuU2. Det är nämligen dessa motivskrivningar som lett till att så lindriga straff utdöms. Det finns många tidningsartiklar om detta -- jag skall nu inte citera fler. I ett nötskal sägs det här i rubrikerna till en artikel i Svenska Dagbladet av den 24 april i år. Första rubriken lyder: Allt färre rattfulla får fängelse, och underrubriken lyder: Vid detta riksmötets inledning i höstas tog jag upp spörsmålet i en fråga till justitieministern. Hon gav inte något som helst positivt svar på min fråga, om regeringen avsåg att ta initiativ till skärpning av reglerna för påföljder för rattfylleribrott mot bakgrund av tillämpningen av den nya lagen. Samma negativa svar fick min partikamrat Ingbritt Irhammar av kommunikationsministern så sent som den 21 maj i år. Påföljderna för den som körde onykter var tidigare tydliga och förutsebara. Den nya lagen -- och kanske främst motivskrivningarna -- fick dock en olycklig utformning. Trots att det i lagen anges att grovt rattfylleri leder till fängelse i högst ett år framgår det av motiven att detta brott inte alltid behöver leda till fängelsestraff. Justitieministern framhöll exempelvis i propositionen: ''Straffvärdet hos grova rattfylleribrott är normalt inte så högt att detta i sig motiverar fängelse i stället för en inte frihetsberövande påföljd''. Den nya lagtexten i trafikbrottslagen innebär att om brottet är grovt -- vilket det bl.a. är om det gäller minst 1,5 promille -- ''skall dömas för grovt sjöfylleri till fängelse i högst ett år''. Det leder alltså inte till att fängelsestraff normalt utdöms. I en kommittémotion från allmänna motionstiden i januari från centern togs denna fråga upp. I denna motion begärde centern att normalföljden för brottet grovt rattfylleri skall vara fängelse. Tyvärr har en majoritet i justitieutskottet motsatt sig centerns krav och beslutat att behandlingen av denna viktiga motion skall uppskjutas till hösten. Jag har tagit upp ändringarna i trafikbrottslagen och följderna härav, eftersom det i den aktuella propositionen om sjöfylleri när det gäller de föreslagna reglerna om grovt sjöfylleri hänvisas till motsvarande reglering av grovt rattfylleri i trafikbrottslagen. Om förslagen i propositionen bifalls, vilket majoriteten i lagutskottet föreslår, innebär det att reformen när det gäller sjöonykterhet får samma anmärkningsvärda konsekvenser som reformen beträffande trafikbrottslagen. Sjöfylleri är enligt centerns mening ett mycket allvarligt brott. Det som enligt den föreslagna lagtexten betecknas som grovt sjöfylleri är ett synnerligen allvarligt brott för vilket normalpåföljden enligt vår mening skall vara fängelse. I anledning av propositionen väckte jag en motion med krav på att den normala påföljden för grovt sjöfylleri skall vara fängelse, såvida det inte föreligger särskilda skäl att bestämma annan påföljd, och här syftar jag på alkoholproblematiker, som behöver insatser för att komma till rätta med sitt missbruk. I reservation 3 begär centerpartiet och miljöpartiet att motiveringen till den i propositionen föreslagna lagtexten skall ändras i enlighet med mitt motionskrav. Moderaterna och folkpartiet har i skilda särskilda yttranden uttalat visst stöd för vår reservation men anser liksom majoriteten i utskottet att reglerna om påföljder i sjölagen skall motsvara reglerna i trafikbrottslagen. Enligt oss reservanter är det viktigt att det nu inte görs samma misstag i fråga om påföljderna som vid beslutet om ändring av trafikbrottslagen. Ett fel får inte leda till att fler fel begås. Vi skall i stället ta lärdom av misstagen och nu genom att besluta enligt reservation 3 fastslå att den normala påföljden för grovt sjöfylleri skall vara fängelse. Det betyder mycket ur allmänpreventiv synpunkt. Ett sådant riksdagsbeslut enligt reservationen skulle öppna vägen för att regeringen och justitieutskottet snarast möjligt verkar för en skärpning av påföljden för grovt rattfylleri, så att påföljden blir ungefär vad den var före den reform som rubricerades som en skärpning men som tyvärr blev en avsevärd mildring av straffen för grovt rattfylleri. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservation 3. Jag ser att jag har överskridit min taletid, men jag lovar att jag i de två kommande debatterna inte skall utnyttja den anmälda taletiden. Till slut vill jag säga föjande. Låt oss i dag i denna kammare dels begära ett förslag om promilleregler till sjöss, dels införa påföljder för grovt sjöfylleri som motsvarar brottens svårighetsgrad. Våra båda krav innebär verkningsfulla åtgärder för att klart fastslå att alkohol och båttrafik inte hör ihop. Därigenom skulle många oskyldiga slippa drabbas av skador eller för tidig död på grund av andras ansvarslösa alkoholvanor.

Herr talman! Vår gode vän i lagutskottet Martin Olsson gör nu sina sista aktiva dagar i riksdagen. Vi har samarbetat i många frågor och har haft ett mycket gott samarbete, och Martin Olsson är en mycket klok karl. Men jag tycker att centern i denna fråga har hamnat snett. Vi är överens på en punkt, nämligen att alkohol och båttrafik absolut inte hör ihop. Jag uppehöll mig ganska ingående i mitt tidigare anförande vid att vi från folkpartiet liberalernas sida medverkat till att få en skrivning i utskottets betänkande när det gäller promillereglerna som innebär att vi klart och entydigt beställer den utredning som nu skall tillsättas och att den utredningen skall ha en sådan inriktning att promilleregler införs. I centerns reservation 1, där denna fråga tas upp, står följande: ''Enligt utskottets mening bör mot denna bakgrund direktiven för den i propositionen aviserade utredningen utformas på ett sådant sätt att det klart och otvetydigt framgår att utredningsarbetet skall inriktas på en promillereglering till sjöss. Utredningsarbetet bör vidare bedrivas skyndsamt.'' Jag tycker att vi i ett majoritetsförslag i utskottet har kommit fram till denna skrivning. Och vi i folkpartiet liberalerna är lika angelägna som centern om att denna fråga löses, men den måste lösas i samband med att man får fram ett utredningsförslag. Martin Olsson citerade en del myndigheter som hade yttrat sig om den departementspromemoria som ha varit ute på remiss. t.ex överåklagaren vid regionåklagarmyndigheten i Göteborg tar avstånd från bedömningen. Överåklagaren säger bl.a.: ''Det viktigaste skälet emot en promillereglering är naturligtvis att sjölagens regler gäller alla fartyg, från minsta eka till supertankfartyg. Det torde heller inte vara framkomligt att i lagstiftningen fastställa olika promillegränser med hänsyn till fartygets storlek.'' Vi i folkpartiet ser att detta är en framkomlig väg. Men vi vill inte vara med om att stifta en lag om ett förhållande som inte är ordentligt utrett. Jag skulle vilja säga mycket mer, men tiden räcker inte till. Jag vill emellertid om reservation 6 säga följande. Jag gjorde en lapsus, Martin Olsson. Det är folkpartiet och centern som står bakom denna reservation. Den innebär ett stöd för en folkpartimotion och en motion från centerpartisten båda dessa motioner framförs önskemål om ökade informationsinsatser. Jag hänvisar även till folkpartiets särskilda yttrande

Herr talman! I tidigare debatter har Martin Olsson och jag tagit upp exempel som har blivit litet grand klassiska. Jag har nämnt exemplet med familjen som bor i en segelbåt under hela semestern. Familjen ligger i en vik med båten och dricker kanske litet vin på kvällen. Sedan måste familjen på grund av vädret flytta båten. Skall man betraktas som brottsling om man i ett sådant fall har tvingats flytta båten. Vidare har vi pekat på det vanliga fallet att många svenskar ror ut och fiskar i en liten insjö och kanske har smörgås och ett par öl med sig. Skall man då bli kontrollerad vid stranden när man kommer tillbaka, blåsa i ballong och eventuellt bli fälld? Det är denna typ av små vardagsfrågor som måste vägas in, om man vill lagstifta på det här området. Nu skall jag inte föra debatten längre, men vill ändå, herr talman, framhålla att jag i och för sig har stor respekt för Martin Olssons inställning att vi skall bekämpa fylleriet såväl till lands som till sjöss. Men jag delar alltså inte Martin Olssons stora tro på att det kan ske genom införande av promilleregler. Eftersom Martin Olsson kommer att lämna riksdagen vill jag rikta ett varmt tack till honom för de år som vi har samarbetat här i riksdagen. Jag har som sagt haft, och har, stor respekt för Martin Olssons intresse för alla utskottets frågor. Ett hjärtligt tack Martin Olsson!
Herr talman! Jag har den största respekt för de båda meddebattörerna i just denna debatt, liksom för alla de övriga utskottsledamöterna. I motsats till vår högt värderade ordförande har jag ytterligare två debatter i dag, varför jag kanske inte bör säga några avslutningsord förrän senare. Men redan nu: Ett tack till herr ordföranden och övriga ledamöter. I vårt utskott är det ju så fint -- och jag hoppas att det är på samma sätt i övriga utskott -- att man kan vara synnerligen god vän, trots att man har delade meningar i sakfrågor. Jag kan fortsätta att vända mig till vår högt värderade ordförande med anledning av vad han sade om den där personen som måste flytta båten. Går man tillbaka till hävderna och ser på vad som sades inför beslutet 1941 om promillegränser till lands, är jag övertygad om att man finner att någon kan ha sagt precis detsamma som nu: en person hade druckit litet, men han behövde flytta bilen en bit -- så därför skall vi inte ha promillegränser. Jag menar att man inte får ta fram undantagen för att hindra en lagstiftning som är viktig och som en gång för alla skall göra klart att alkohol och båttrafik inte hör ihop. Som jag sade i min förra replik, då jag citerade lagstiftningen, är det nu acceptabelt till en viss grad att dricka alkohol och ändå framföra båt. Ulla Orring gläds så väldigt över utskottsskrivningen som slutar med att man avstyrker den motion hon talar så varmt för, liksom alla de övriga motioner som förordar ett tillkännagivande till regeringen. Man kan vara glad över olika saker, men jag tycker inte att det är tillfredsställande att motionen avstyrks. Jag tycker i stället att det vore tillfredsställande om riksdagen uttalade en viljeyttring. Det är det jag har visat med reservationen. Ulla Orring, övertramp i hennes i förväg skrivna anförande handlade om synen på vår reservation. Jag tolkar det som ett övertramp som Ulla Orring ångrar, eftersom hon inte har velat kommentera det i sina repliker. Det gällde populism och bristen på realism.